Herr talman! Fler och fler medborgare blir arbetslösa och sysselsätts genom särskilda åtgärder. Samtidigt får samhället fler medborgare med hjälpbehov av olika slag. I praktiken finns det inte pengar för att på traditionellt sätt uppfylla de ökande behoven av t.ex. sociala insatser från kommunerna. Vi måste finna nya lösningar för att förbättra situationen för många människor. Det är en socialdemokratisk myt att vi kan sysselsätta fler inom vårdsektorn. Det är fel metod. Det är en kortsiktig lösning som användes under högkonjunkturen och gav uppskattningsvis 150 000 ofinansierade arbeten. Sverige hade i verkligheten inte råd med denna ökning av kostnaderna. För att få en sund ekonomi behöver vi ställa krav på de medborgare som får bidrag. De måste ge samhället en motprestation. Pengar växer som bekant inte på träd. Någon måste arbeta och producera något som kan efterfrågas på världsmarknaden för att vi skall få resurser att fördela till de behövande. Herr talman! Tusentals, ja hundratusentals, svenska medborgare behöver tillsyn, hjälp eller service av något slag. De behövande finns exempelvis bland äldre, handikappade, barnfamiljer, ensamstående och missbrukare. Alla de önskar ett mjukare samhälle som ger dem en positiv framtid. I Sverige får nu 300 000 hushåll socialbidrag. De socialbidragen uppgår till kanske sju miljarder kronor. I Sverige får över 200 000 medborgare arbetslöshetsersättning från A-kassorna. Arbetsmarknadsministern sade i dag att, om jag hörde rätt, detta nästa år kommer att kosta varje svensk 2 000 kr i månaden, när man har räknat in alla effekter. Bland annat dessa mottagare av bidrag och ersättningar måste aktivt hjälpa till med t.ex. de behövandes behov. Det är välkänt att passiva bidrag på några månader kan bryta ner en människas normala beteende och resultera i depression och uppgivenhet. Med projekt Samhällsnyttan, som jag har döpt det till, behövs en förändrad politisk attityd. Någon sådan har ännu inte varit synlig hos denna kammares representanter i socialutskottet. Man har där avstyrkt en motion i vilken jag har pekat på dessa möjligheter. Det tyder på att visionerna är ganska låsta hos etablissemanget i politiken. De hjälpande och stödjande tjänsterna behöver inte göras genom ansställningsformer i traditionell mening. Vi måste se på andra lösningar. I Hallstahammar bedriver man en verksamhet för ett tjugotal personer som har svårigheter med att komma in på arbetsmarknaden. Det är ett lovvärt försök som bör stödjas och utvecklas. Jag anser dock att det finns mycket större och mera omfattande behov i samhället som måste tillgodoses. Herr talman! Det finns ett behov av hjälp bl.a. när det gäller besök hos ensamma åldringar, kontakt för handikappade som behöver hjälp, vuxenkontakt för vissa ungdomar, viss barntillsyn, kontakt för ensamma, områdesservice i glesbygd och utförande av enkel miljövård och landskapsvård. Dessutom behöver många medborgare kompetenshöjande utbildning, vilket en rapport från finansdepartementet visar där man har gjort en jämförelse med andra länder i Europa. Vi kan mycket väl kombinera utbildning och viss sysselsättning i projekt Samhällsnyttan. Hos oss alla finns en inneboende kraft att vilja göra rätt för sig i samhället. Låt oss ta tillvara dessa resurser. Många av de nuvarande passiva bidragsmotttagarna kan och vill utföra samhällsnyttig verksamhet. Herr talman! Att få ersättning utan meningsfull motprestation bryter ner människor. De förlorar sin plats i tillvaron och mår psykiskt dåligt. Alla berörda medborgare, även de med t.ex. arbetsskador, kan få möjlighet till en stimulerande tillvaro genom en egen insats i samhället. Samtidigt finns det i dagens samhälle ett stort hjälpbehov som inte klaras av. Låt oss med projekt Samhällsnyttan uppnå ett mjukt och människovärdigt Sverige trots dagens kärva ekonomi. Jag hänvisar till en artikel i Svenska Dagbladet i dag där det framgår att liknande system redan finns i USA.

Herr talman! Att tala i kammaren vid denna sena timme har vissa likheter med att åldras -- det glesnar omkring en. Liksom Eva Zetterberg vill jag citera statsministerns ord ur årets regeringsförklaring. ''Den svages rätt till trygghet och integritet och den ensammes rätt till delaktighet utgör grunden för en politik som slår vakt om människans värdighet och samhällets sammanhållning.'' Vem är det då i vårt Sverige i dag som är den svage och ensamme? Det finns förvisso många människor i olika åldrar som i dag hör till den skaran, och jag fruktar att de blir allt fler. Ändock finns det en grupp som jag vågar beteckna som den mest svaga, utsatta och ensamma -- nämligen den generation äldre, de mycket gamla, som efter ett långt strävsamt liv har drabbats av sjukdom och isolering. Dessa våra gamla varken orkar eller -- i vissa fall -- kan föra sin egen talan. Någon annan som talar och kämpar för dem och för deras rätt till trygghet, integritet och värdighet finns ofta inte. ''Solidariteten kommer nu att sättas på prov'', sade socialministern i förra veckans partidebatt. Så är det. Måhända tenderar man att visa större solidaritet med de människor eller grupper som hörs och syns mest. Detta kan vara en förklaring till att de av våra äldre som är mest utsatta -- de svårt sjuka, de dementa, de mycket gamla -- inte omfattas av samma stora engagemang som exempelvis våra barn. Jag menar att inte minst kvällens debatt visar på detta. Barnen har en en stor kader av engagerade människor som för deras talan -- föräldrar, lärare och intresseorganisationer av många slag. Det ordnas namninsamlingar, protestmöten och demonstrationståg. I denna kammare finns det också många, ordrika ledamöter som för barnens talan. Detta är bra. Jag har själv som vårdare av utvecklingsstörda barn, som småskollärare och som förälder värnat om alla barns rätt till en god tillvaro. Om de äldres talan fördes av lika många, lika engagerat och lika uppmärksammat, skulle jag aldrig ha behövt möta den förvirrade 79-åriga kvinna som skickats hem från akutsjukhuset till en långt ifrån mänsklig tillvaro i väntan på en plats i något boende som hon själv inte kan påverka utan bara ''tacksamt'' ta emot. Jag skulle inte heller ha behövt möta den nypensionerade värkbrutne mannen, som efter ett slitsamt liv på fabriken nu i åttonde våningen i höghuset bara hade ensamheten som sällskap och som enda trygghet löftet från dottern i huset mitt emot att i händelse av yttersta fara få signalera med en plastpåse på balkongräcket. Inte heller hade jag behövt möta den gamla böjda kvinnan som av närstående under många år utsatts för såväl psykisk som fysisk misshandel. Detta är inte uppdiktade exempel, utan detta är en verklighet som jag alltför ofta tagit del av. Många gamla människor i vårt land lever i dag i djup misär. Och med misär avser jag då inte brist på husrum och mat. Herr talman! ''Solidariteten kommer nu att sättas på prov.'' Att vara solidarisk är att vara rättvis, att inte sätta en människa före en annan, en grupp före en annan grupp. Jag hyser farhågar för att vi i dagens ekonomiskt svåra tider kommer att få svårt att vara solidariska, rättvisa. Och jag fruktar att samhällets äldsta -- vars talan jag försöker föra i denna församling -- kommer att bli satta på undantag vad gäller just uppmärksamhet och resurser. Att vilja lagstifta om full behovstäckning i barnomsorgen, när vi långt ifrån har uppnått samma mål inom äldreomsorgen, skorrar falskt. Att vilja lagstifta om en barnombudsman, som bl.a. skall bevaka att FN-konventionen rörande barns rättigheter efterlevs i vårt land, när vi inte ens en gång har en konvention som stadgar den gamla människans rättigheter, känns för mig som bristande solidaritet. Jag anser att vi alla har samma skyldighet mot våra gamla som mot våra barn, att med kraft arbeta för att även den gamla människan skall ges möjlighet till en värdig tillvaro. Hur många vet att övergrepp mot de äldre i hemmet enligt en färsk rapport från Socialstyrelsen är en företeelse i vårt samhälle som tenderar att öka? Hur många vet att 30 % av dem som är över 85 år lider av någon form av demenssjukdom, något som inte bara förmörkar deras egna liv utan också deras anhörigas. Det är ifrån kunskap som denna som vi, av hela folket valda representanter, har en skyldighet att söka initiera och fatta de beslut som är nödvändiga för att tillförsäkra också våra gamla deras rättigheter, även i tider då många skall dela på de knappa resurser vi har och då solidariteten sätts på prov. Herr talman! För övrigt anser jag att om riksdagen anser att en barnombudsman bör tillsättas, så är det en självklarhet att vi också inrättar en äldreombudsman.

Fru talman! De senaste veckornas häftiga omkastningar, närmast ett kaos, på Europas olika valutamarknader, har gjort tydligt för många vad diskussionen om EG:s utveckling handlar om. Det är mera, inte mindre, politiskt samarbete Europa behöver. I en tid då kapitalrörelserna är globala, klotet runt, dygnet runt, är det fåfängt att tro att man inom nationalstaten ensam förmår fullfölja de ekonomisk-politiska målsättningar man demokratiskt har beslutat sig för. De blir till en skrift på vattnet. Man kan bekämpa kriser med brandkårsutryckningar i olika länder, en, två eller tre gånger. Men som permanent politik håller det inte. Det är också ett av de starkaste skälen till att en ekonomisk och monetär union är viktig för Europa. Den ekonomiska politiken måste kunna återupprättas gentemot marknadskrafternas massiva och häftiga spekulationer. Det gäller att åstadkomma en stabilitet i den ekonomiska omgivning där den nationella politiken skall föras. Det finns mycket som kan behöva förändras och konkretiseras efter Maastrichtbeslutet om en ekonomisk och monetär union, inte minst i fråga om sysselsättning och arbetsmarknadspolitik. Det är dessa grundläggande frågor det handlar om. Den svenska regeringen har i förra veckan presenterat förhandlingsmålen inför medlemskapsförhandlingen. Det är bra att man där uttryckligen tar upp många av de frågor som Socialdemokraterna har yrkat på, dels i vår partimotion från januari i år, dels i den prioritering vi har gjort som en kommentar till EG kommissionens avis till Sverige i somras. Det gäller nu att regeringen också i praktiken följer upp frågorna kring arbetsmarknad och arbetsrätt, de fackliga organisationernas ställning, en aktiv konsumentpolitik, starka miljökrav, jämställdhet, jordbruk, offentlighetsprincipen, en regionalpolitik som syftar till arbete åt alla och andra frågor som blir aktuella i förhandlingarna. Vi socialdemokrater kommer att här i riksdagen mycket noga bevaka dessa frågor. Samtidigt är det beklagligt att regeringen, såsom Pierre Schori påpekade i förra veckan, återigen har varit oklar och svävat på målet kring utrikes och säkerhetspolitiken i sin regeringsdeklaration. Det krävdes den särskilda deklarationen om Europaförhandlingarna från statsrådet Dinkelspiel för att få klarlagt för offentligheten att grunden för förhandlingarna är de uttalanden som utrikesutskottet med stor majoritet gjorde i våras i riksdagen. Fru talman! I morgon hålls det viktiga EG-mötet i EG, större närhet och decentralisering av besluten och om en förstärkning av den demokratiska strukturen inom EG skall diskuteras. Det är den politiska debatten i många länder i samband med folkomröstningar och ratificeringen av Maastrichtavtalet som har utlöst den intensiva diskussionen om dessa frågor. Det är viktigt och nödvändigt att den debatten leder till konkreta resultat. Samtidigt är frågan om demokratins funktionssätt i ett modernt, hypersnabbt, delvis globaliserat samhälle ingalunda enbart en fråga om EG:s sätt att fungera. Vi har många brister också i Sverige och andra EFTA-länder. Förvisso pågår en debatt om hur demokratisering skall ske i andra delar av världen. Medborgarnas berättigade krav på ökad delaktighet i beslutsfattandet och möjlighet att påverka sin vardag och verklighet kommer till korta inför snabba och svåröverskådliga ekonomiska och sociala processer, som utvecklas i ett alltmer stegrat tempo. Det är viktigt att vi i Sverige verkligen bidrar till att söka finna nya lösningar på demokratins problem under 90-talet. Vi skall inte behöva huka oss i den debatten. Med vår djupt rotade demokratiska tradition och det folkliga engagemanget i ett land som Sverige, kan vi ha något väsentligt att bidra med i en diskussion tillsammans med andra folk, länder och organisationer, i EG men också i förhållande till Östeuropa, för att finna nya vägar för ett ökat demokratiskt deltagande. Förutsättningarna finns, med kunniga medborgare med ett stort mått av självrespekt och kritisk distans. Förutsättningarna finns också genom de dramatiskt förbättrade möjligheter till information och dialog som utvecklas i det s.k. Jag tror inte att någon nation eller politisk gruppering på ett tillfredsställande sätt ännu har kunnat utveckla formerna, i den mycket annorlunda värld vi nu lever i. Låt oss därför grundligt tillsammans ta oss an frågan om demokratins fördjupning i det nya samhället. Det är också en av de frågor som vi, tillsammans med EG och efter mötet i Birmingham, bör diskutera.

Fru talman! Knappast någon kan ha undgått att notera att Ny demokrati är för ett svenskt medlemskap i EG/EU. Det händer mycket i Europa just nu, och det går fort. Det folkomröstas litet här och var. Resultaten kanske inte är så där väldigt övertygande. Det är en stor kris både i Sverige och ute i det övriga Europa. Därför tror jag att det är viktigt att man från regeringens sida ger en saklig information för att vinna förtroende hos det svenska folket. Man måste nog för att skapa förtroende också drista sig till att belysa de eventuellt negativa sidorna av ett inträde i EG. Som riksdagsmän överöses vi av olika skrifter om EG, EES m.m., men hur är det med vanligt folk? Jag vill till statsrådet Ulf Dinkelspiel ställa ett par frågor som diskuteras på gator och torg. Hur tror regeringen att scenariot med folkströmningar kommer att se ut under de första EG-åren? Kommer svenskarna att dra nedåt kontinenten, eller kommer våra kompisar från kontinenten att söka sig norrut? Har man målat upp något scenario när det gäller arbetstillfällen, ökad eller minskad folkmängd osv.? Hur kommer det att se ut? Min andra fråga till statsrådet blir: Vad är det egentligen för stora skillnader mellan att ha ett påskrivet EES-avtal och att i framtiden ingå i EG/EU? Är inte mycket vunnet i och med EES? Om statsrådet kunde belysa detta något vore jag tacksam. Eftersom vi bara har sex minuter till förfogande, flera ämnen skall behandlas i samma debattavsnitt och vårt parti fortfarande inte har så många ledamöter, går jag raskt vidare. Jag vill kort redovisa en vision av hur ett framtida UD skulle kunna se ut. Jag skulle vilja dela in utrikesfrågorna i tre huvudområden: - Diplomatiska frågor, som självklart sköts av en utrikesminister. - Export, import och turism, som handläggs av en utrikeshandelsminister. Utveckling flyktingfrågor, som sköts av en kombinerad bistånds och flyktingminister. I utlandet delar dessa funktioner samma lokaler och administration, kanske i vad som skulle kunna kallas ett Sweden House. Vad gäller utrikeshandeln vill jag kort säga att vi naturligtvis skall främja svensk export i världen, men även söka nya produkter och affärside er som kan passa den svenska marknaden. Det gäller såväl i-länder som u-länder. Jag tycker därför att Sverige skall fortsätta sitt engagemang för ett slutförande av GATT-rundan. Inom utrikeshandelsfunktionen bör man självfallet också ägna sig åt att sälja Sverige som det fantastiska turistland det är, även om det är litet dyrt för närvarande. Huvudområdet Utveckling flyktingfrågor vill jag dela upp i tre undergrupper: - Utveckling/projekt - Swedecorp, BITS och delar av SIDA, kanske i en ny och fräsch tappning. En FN-koordinator som har ansvaret för de samlade FN-satsningarna. Dessa nya funktioner ersätter kanske i mångt och mycket SIDA och ryms inom ett reformerat UD, med en kompletterande operativ enhet. Beträffande huvudområdet Utveckling/projekt vill jag säga följande. Satsa rejält i vårt närområde och minska radikalt på de programländer som vi har i dag! Vi har åtskilliga gånger i denna kammare pläderat för detta, bl.a. för stora miljö och infrastruktursatsningar i Baltikum, Polen, Ryssland osv. Det gynnar både deras och vår miljö. Det skapar arbetstillfällen hos dem och hos oss. Det får fart på deras och vår industri. Våga också ställa större krav på mottagarländerna vad beträffar säkerhet, skatter, tullar, arbetstillstånd och allmän byråkrati, allt för att få en så effektiv och snabb hjälp som möjligt. Litet kort om katastrof och flyktinghjälp: Vi skall skapa en operativ enhet - man kan kanske kalla den en katastrofbrigad - av något lämpligt regemente, med närhet till hamn, järnväg, väg och självfallet flygplats. Detta har jag talat om tidigare och t.o.m. motionerat om. Jag kommer igen med en ny, litet modifierad och kanske litet mer innehållsrik motion. Detta skulle bli ett center för bistånd, katastrofer och flyktingfrågor. Det skulle bli en uppsamlingsplats för material av olika slag från insamlingar bland hushåll, företag och myndigheter. Alla skulle veta att det är dit som man skall skicka det insamlade. Där skall finnas en professionell stad, som kan sortera och skicka materialet vidare till dem som behöver det bäst. Brigaden skulle drivas dels av anställda, dels av värnpliktiga och kanske t.o.m. av flyktingar, i nära samarbete med de frivilliga organisationerna. Brigaden ställer självfallet upp i olika katastrofdrabbade områden ute i världen. Policyn skall vara att flyktingar i första hand skall hjälpas i sitt närområde. Är detta inte möjligt måste hjälpen självklart sättas in i Europa eller i Sverige. För frivilliga organisationer tror jag att en sådan satsning blir en fantastisk resurs. De skall naturligtvis ha representanter på brigaden för att koordinera och hjälpa till. Det kan vara Rädda Barnen, Röda Korset, Lutherhjälpen, UFF, kyrkor m.fl. I stället för att få rena ekonomiska anslag skulle de i stället få nyttja denna resurs. Det skulle inte bli som i dag, när SIDA bara allokerar pengar. Det kan kanske delvis vara fråga om att ge vissa ekonomiska medel, men i första hand skall man få tillgång till denna resurs för koordinering av transporter och leveranser. Stordriftsfördelarna är uppenbara. Också värnpliktiga kunde alltså delta, inte nödvändigtvis sådana som bär vapen, utan över huvud taget sådana som vill göra en bra insats för sitt land. Jag menar också att en sådan här brigad skulle kunna fungera som en central för alla som arbetar inom dessa områden, kanske bl.a. för dem som jobbar utomlands inom UD-organisationen. De kunde få passera brigaden innan de går ut till ett internationellt projekt eller till en flyktingförläggning i Sverige. Beträffande en FN-koordinator vill jag till slut säga att Sverige självklart även i fortsättningen skall inta en kraftfull position i FN. Men vi skall renodla våra åtaganden och satsa på: - befolkningsfrågan; det görs alldeles för litet i den frågan i dag, Fru talman! Jag tänker inte i detta läge gå in på några ekonomiska detaljer. Jag tycker att vi varje gång förstör debatten genom att diskutera ekonomi, procentsatser osv. Det handlar om att få en bra organisation. Jag vill hellre att vi i Sverige skall kunna vara stolta över att vi gör bra satsningar för våra pengar än att vi ligger högt i tabellerna.

Fru talman! Mats Hellström hänger sig åt önskedrömmar, dvs. att det skulle finnas spänningar gällande dessa frågor i regeringen. Regeringen står helt bakom - det är en självklarhet - den klara entydiga förklaring som statsministern avgav i riksdagen för någon vecka sedan. På samma sätt står en enad regering bakom den information jag lämnade här i riksdagen förra torsdagen och de synpunkter som jag har framfört här. Det råder inte den minsta tvekan om vilken hållning Sverige kommer att inta i förhandlingarna när det gäller utrikes och säkerhetspolitiken och när det gäller ett eventuellt framtida samarbete på försvarsområdet. I grunden ligger utrikesutskottets betänkande.

Fru talman! Jag tackar för det svaret. Jag fick uppenbarligen svar på en fråga om rörligheten som jag inte upplever att jag själv hade ställt, men den kanske kan vara av värde ändå. Jag vill upprepa att Jacques Delors i går bemötte den massiva kritiken som finns bland Europas politiker och folk mot Maastrichtavtalet med att det inte kunde vara så dåligt, eftersom Österrike och Sverige såg det så positivt. Det använde han i ett engagerat anförande för att driva igenom en ratificering av detta avtal, även om alla är överens om att det har stora brister. Känns det inte litet egendomligt att ha den positionen och användas som ett slagträ i denna debatt ute i Europa?
Fru talman! Jag känner stolthet över att Sverige sällar sig till den stora majoritet av EG:s medlemsländer som redan har ratificerat Maastrichtfördraget. Det är ett svenskt intresse att EG-samarbetet fördjupas. Det är vår förhoppning att Maastrichtfördraget kommer att ratificeras och att förutsättningar därmed öppnas för förhandlingar med utomstående länder.

Fru talman! Jag ville ta chansen att kunna vända mig till herr Cars utan att vända fru talmannen ryggen, men nu får jag vända Hadars Cars ryggen i stället. Jag tror att jag är lika angelägen som Hadar Cars att Sverige skall kunna spela en aktiv roll i den europeiska integrationsprocessen och formandet av det nya Europa. Ett svenskt deltagande i den europeiska gemenskapen kan vara ett mycket bra sätt att åstadkomma det. Men om vi skall kunna få det inflytande som vi önskar oss, är det också mycket viktigt med nordisk sammanhållning. Jag tror för min del att den underlättas om de nordiska länderna kan få en likartad roll i den europeiska gemenskapen och deltar i detta arbete på likartade villkor. Det är utgångspunkten för det jag har försökt utveckla i en DN-artikel i dag. Det här innebär inte att vi skulle ställa oss utanför ett monetärt samarbete inom den europeiska gemenskapen. Det framgår också av min artikel. Däremot kan jag tänka mig att Sverige avstår ifrån att ingå i en gemensam valuta, och sådana tankar är jag ju inte ensam om. Många inom EG i frågasätter i dag om man verkligen skall driva samarbetet ända därhän att de nationella valutorna avskaffas och ersätts med en gemensam valuta. Jag tycker att det är en debatt som vi också kan föra, inte minst mot bakgrund av det danska ställningstagandet. Det skulle alltså kunna innebära ett mycket långtgående samarbete på valutaområdet, men vi behåller kronan. I det perspektivet tycker jag att det är intressant att också diskutera möjligheten av att ha en gemensam nordisk valuta för att de nordiska länderna skall få tillräcklig tyngd i ett europeiskt valutasamarbete. Jag tycker att det är en debatt som är legitim att föra. Även om vi i första hand skall ta till vara svenska intressen, tycker jag att det är ganska självklart att vi också skall ha insikten att vi kan göra det bäst om vi också har en nära samverkan med övriga nordiska länder och försöker upprätthålla en så stark nordisk gemenskap som möjligt inom ramen för den europeiska gemenskapen.

Fru talman! Jag har valt att enbart ta upp EES avtalet här, för det brinner i knutarna. Riksdagen håller på att bestämma sig just nu. Jag vädjar till EES-utskottet att vänta med att ta slutlig ställning till EES-avtalet, så att riksdagen får tillfälle att diskutera detta unikt omfångsrika och betydelsefulla avtal, innan positionerna låses! Massmedia har uppmärksammat att riksdagen inte var samlad under den tid då regeringen utarbetade krispaketen. Men de paketen kommer nu till riksdagen, och vi får besluta i vanlig ordning. Däremot är det enligt min mening sensationellt att riksdagen inte var samlad under den tid då EES Hela hanteringen av denna fråga är unik. Först lägger regeringen fram propositionen så sent att riksmötet avslutats och ledamöterna åkt hem innan motionstiden går ut. Därefter sammanträder de flesta utskott under sommaruppehållet för att yttra sig till EES-utskottet. Konstitutionsutskottet och EES-utskottet har hållit var sitt offentligt utskottsförhör i sommarvärmen. EES-utskottet tog preliminär ställning redan innan riksmötet öppnades. Har något liknande någonsin inträffat i riksdagens historia? När utskotten bereder stora frågor, är det regel att ledamöterna vill förankra sina ställningstaganden i sina partigrupper och resonera om uppkomna problem. Det fungerar ju inte när grupperna inte är samlade. Massmedias bevakning av det som händer i riksdagen ligger helt naturligt nere då riksmöte inte pågår. Det går inte heller att ordna debatter med statsråden. Det gör att allmänheten inte fått information om vad som håller på att ske. Det är sant att ratificeringsprocessen fördröjdes av skäl som EFTA-länderna inte råder över. Men enligt Artikel 129 i EES-avtalet har vi tiden till den 30 juni 1993 på oss innan avtalet behöver ratificeras. Enligt uppgift kommer EG inte att vara färdigt den 1 januari 1993 med sin ''inre marknad'' som EES-avtalet skall anpassa oss till. EG kommissionen är upptagen med bl.a. extra toppmöten, orsakade av diskussionerna efter Maastricht. Varför har vi då så bråttom? Det är ju fråga om ett avtal som är unikt i sin omfattning, enligt lagrådet, som också säger att det kommer att innebära en genomgripande förändring av svensk rättsordning och att det medför att det blir oklart vilka lagar som gäller i landet. Det finns mycket som borde diskuterats, innan vi tar ställning och binder Sverige till att följa EG:s nuvarande och kommande lagar! I lag om EES, som vi själva bestämmer helt över, verkar det som om regeringen övertolkar EES avtalet till vår egen nackdel, när vi inför lagvalsregeln och dessutom likställer kommunalt stöd till näringslivet med statligt stöd. Kommunerna i Sverige har en unik ställning, men nu urholkas självstyret och de belastas med onödig byråkrati. De måste anmäla åtgärder för näringslivet till regeringen, som kan upphäva besluten, om den anser att de strider mot EES. Att vara tvungen att infordra anbud i hela EES området blir krångligt för kommunerna. Det kan inte ske på svenska. En kommun kan inte längre, utan hot om repressalier från EG eller EFTA myndigheter, välja det mest fördelaktiga anbudet, bara det billigaste. EFTA bygger upp en parallell byråkrati med EG. Det blir inte billigt. Skattebetalarna betalar. EFTA:s övervakningsmyndighet kommer att kolla om enskilda och företag i landet sköter sig enligt EES-avtalet. Är det förenligt med svensk grundlag? Det är tillåtet att sälja sprit och vin i Sverige. Går det att hävda att Systembolaget skall ha monopol på detta när monopol uttryckligen är förbjudna i EG:s konkurrenslagstiftning? Hur skyddar vi oss mot kött från djur med ''galna-kosjukan'', och Salmonella? Hur förhåller det sig med mat med bekämpningsmedel som inte är tillåtna i Sverige? Vi förbjuds uttryckligen att vägra ta emot produkter som enligt svenska bestämmelser är undermåliga. Hur går det med bestrålade livsmedel? Kommer våra producenter som har bättre miljökrav på sig att slås ut i konkurrensen, eller kommer vi att bli svenska producenter köptrogna, kommer vi att pressas till sämre djurskydd och sämre miljölagar? Vi har fått en del tidsbegränsade undantag t.ex för att slippa asbets. Det framgår tydligt att målet är att vi precis skall anpassa oss till EG:s regler. Är detta förenligt med det förhandlingsmandat som riksdagen gav regeringen, där vi åtminstone vägrade gå med på försämringar? Vi har nu ett frihandelsavtal med EG och åtskilliga andra avtal som täcker det mesta som är bra med EES-avtalet, utan att vi tvingas ta över en mängd EG-lagar. Vi har ett fritt utbyte till ömsesidig nytta, där vi helt och fullt behåller vår rätt till självbestämmande. Tänk om detta ändå är mest fördelaktigt för alla parter också för EG? Vi bör ta oss tid att tänka efter och diskutera saken ordentligt. Sveriges ansökan om medlemskap framgår det att man anser att EES-avtalet berett vägen för medlemskapet. Andra kallar EES-avtalet för ett halvt medlemskap, men utan inflytande. Man har svårt att värja sig för misstanken att det här EES avtalet smygs på oss utan debatt för att man sedan skall säga: ja nu måste vi ju ändå lyda EG, då kan vi lika gärna vara med och försöka påverka. Det är något nytt som inträffar i Sverige. Sverige föreslås ta över 1 400 EG-lagar och utfästa sig att fortsätta lyda allt som EG hittar på inom detta område. Låt oss ta en tankepaus! Ordna offentliga utfrågningar! Ordna debatter i kammaren innan partierna låser sig! Låt inte framtidens historiker skriva att Sveriges riksdag tog detta unikt viktiga beslut utan sedvanlig prövning och utan att tänka igenom konsekvenserna! EG/EES-förhandlingarna. Jag vidhåller att det har förekommit samråd i de här frågorna som, såvitt jag vet, även i enskildheter går längre än i någon annan förhandling.

Fru talman! På grund av de omarbetningar av avtalet som framtvingades av Europaparlamentet och som genomfördes efter Europadomstolens prövning blev avtalet underskrivet senare än ursprungligen planerat. Det har inneburit att tiden för behandling i riksdagen av det här stora avtalskomplexet har blivit komprimerad, på den punkten ger jag Birgitta Hambraeus rätt. Jag vill ändå samtidigt understryka att kunskapen och viljeinriktningen i riksdagen att få det här avtalet till stånd inte är något som tillkommit under senare tid. Man kan gå tillbaka till 1987 - även tidigare - för att finna att riksdagen vid olika tillfällen mycket starkt har uttalat sin önskan om att sådana här avtal skulle kunna uppnås. Vilka konsekvenser skulle det få om Sverige nu, som Brigitta Hambraeus önskar, inte skulle ratificera avtalet före utgången av året? Den inre marknaden upprättas för de tolv EG-länderna. De sju EFTA-länderna - inte bara Sverige, utan även de andra EFTA-länderna - får vänta med att komma med i samarbetet tills Sverige har funnit det förenligt med sina intressen att ratificera avtalet. Jag skulle själv bli mycket upprörd om något annat EFTA-land försenade vår möjlighet att redan från starten delta i det samarbete som den här riksdagen, liksom riksdagar i andra EFTA-länder, har gett så tydligt uttryck för att den önskar. Angående hanteringen här i riksdagen vill jag säga att riksmötet pågick till dess motionstiden gick ut. Vad är det för fel, Birgitta Hambraeus, med att utskotten arbetar under sommaren, att samtliga utskott har fått möjlighet att ta ställning till hela avtalstexten och ge synpunkter, som har hanterats och nu hanteras inom EES-utskottet?

Fru talman! Upprättandet av den inre marknaden har kommit mycket långt inom EG. Jag vet inte exakt, men jag tror att en bra bit över 90 % redan är klart och ratificerat av de olika delarna i bestämmelserna som tillsammans lägger grunden för den inre marknaden. Allt kommer inte att vara klart till den 1 januari, men innehållet i det som är klart är så substantiellt att det inte är något tvivel om att den inre marknaden finns på plats den 1 Det frågetecken som Birgitta Hambraeus ställer upp gäller alltså om Sverige och EFTA skall vara med från starten eller om vi skall komma in senare. Jag uppskattar naturligtvis mycket att Birgitta Hambraeus tillmäter min kunskap om hela detta stora lagkomplex så avgörande betydelse för ställningstagandet. Jag måste samtidigt erinra om att det är en mycket stor majoritet i denna riksdag som under en följd av år har understrukit betydelsen och önskvärdheten för Sveriges del av att delta i den inre marknaden från dess start. Det var inte självklart att vi skulle få den möjligheten när den dåvarande socialdemokratiska regeringen lade fram de här förslagen och uttryckte det önskemålet, utan det är någonting som har tillkommit på vägen. Att vi nu, fem i tolv, skulle vända på klacken och göra någonting annat, och därigenom förhindra inte bara Sverige utan också andra EFTA-länder att delta i den inre marknaden från dess startögonblick, vore olyckligt. Det skulle vara ett uttryck för att Sverige internationellt inte är särskilt mycket att lita på. Jag är för egen del - eftersom Birgitta Hambraeus har ställt den frågan till mig - övertygad om det stora värdet av den gemensamma europeiska marknaden och av att Sverige får delta i den från dess start. Det finns självfallet nackdelar, men helheten är för oss så oerhört fördelaktig att det hos mig inte finns ett uns av tvivel om värdet av att vi är med.

Fru talman! Jag tänker byta ämne och gå över till avsnittet om biståndspolitiken. Jag vill börja med att citera Lewis Preston som är president för Världsbanken. För några veckor sedan sade han på Världsbankens årsmöte: ''De fattiga länderna behöver hjälp. De kan inte bära både sina egna bördor av ekonomisk anpassning och dessutom bördorna av den ekonomiska anpassningen som nu pågår i de rika länderna.'' Lewis Preston instämde i de farhågor som uttalades av representanter från utvecklingsländerna när banken och Internationella valutafonden samlades till sitt årliga möte för några veckor sedan. Han kritiserade de industrialiserade länderna för deras upprepade misslyckanden att leva upp till löften och åtaganden. Det gäller GATT-rundan, det gäller resurser för att skydda miljön, och det gäller påfyllnaden av mjuka lån till de fattigaste länderna, de s.k. IDA-fonderna. Preston vädjade till de rika länderna att inte nu vända de fattiga länderna ryggen. Han talade till finansministrar från 167 länder och pekade på bl.a. de nya behov av miljöinsatser som utlovades under Riomötet. Preston befarar att de rika ländernas biståndsvilja för närvarande är så svag att man inte ens lyckas komma upp i samma nivå som föregående treårsperiod av IDA-utlåning. Fru talman! Sverige har ett mycket gott anseende som ett generöst givarland. Beslutet i krisuppgörelsen att minska vårt bistånd med 1,5 miljarder ger därför eko långt utanför vårt lands gränser. Michael Prowse t.ex. skriver i Financial Times att nedskärningen av det svenska biståndet är lika symbolrikt som Berlinmurens fall. Det kan tyckas något överdrivet men talar sitt tydliga språk om det anseende Sverige haft som föredöme för andra givarländer. Det måste därför klargöras med all tänkbar tydlighet att nedskärningen är tillfällig och att enprocentsmålet måste återställas så snart som svensk ekonomi återhämtat sig. Det är nämligen av oerhörd vikt att just Sverige håller fast vid sin generösa biståndspolitik. Det har stort värde inte endast för mottagarländerna. Sviker vi vårt ansvar gentemot u-länderna riskerar vi att andra givarländer följer efter. Vi kommer då att legitimera den biståndströtthet som Preston kände av på Världsbanksmötet i september. Jag vill alltså för det första med kraft stryka under att vi Socialdemokrater ser nedskärningen av biståndet som tillfällig och att enprocentsmålet skall återställas. Jag vill för det andra klargöra att biståndet enligt vår uppfattning skall vara långsiktigt och fattigdomsinriktat. Det betyder t.ex. att det bistånd som riktar sig till kvinnor och barn måste vara prioriterat, eftersom kvinnor och barn i u-länder tillhör de fattigaste och mest utsatta. Jag tänker inte nu gå in på hur nedskärningarna skall göras. Vi Socialdemokrater kommer att ta ställning till detta när vi i budgetpropositionen presenteras konkreta förslag. Det är av största vikt att biståndet har ett långsiktigt perspektiv. Låt mig ge ett exempel. Den nya generation afrikaner som nu står i ledningen för de partier som växer fram i Afrika måste kunna lita på att stödet från Sverige kommer man att kunna räkna med även i det fortsatta arbetet för politisk och ekonomisk utveckling. Vi måste ge dem vårt förtroende. Jag deltog förra veckan i Africa Leadership Forum, en plattform för de nya afrikanska ledarna och ett forum som arbetar för att stärka demokratiprocesserna i Afrika. Jag fick mycket tydliga budskap med mig som signalerade hur väsentlig just Sveriges hållning är. Vi får inte svika, speciellt inte nu när man i så många länder befinner sig i ett känsligt skede demokratierna är ännu så sköra. Fru talman! Det demokratiska valutslaget i Angola måste respekteras. Enligt samstämmiga uppgifter har valen genomförts på ett korrekt sätt. Jonas Savimbi och hans UNITA måste fördömas när de återupptar sina militära aktioner och inte accepterar valresultatet. De här i kammaren som under årens lopp stött UNITA och talat om dem som en demokratisk rörelse har all anledning att betänka de omdömen de fällt. Jag vill också i mitt inlägg peka på ett annat afrikanskt land som är så ytterst beroende av ett långsiktigt svenskt bistånd - Mocambique. Det är också ett söndertrasat land, världens fattigaste, men som nu när fredsuppgörelsen undertecknats befinner sig i ett återuppbyggnadsskede. Inte skall vi svika nu. Fru talman! Jag vill åter anknyta till citatet från Preston: De fattiga länderna behöver vår hjälp.